Fru talman! Efter gårdagens ekonomiska debatt kan det vara lämpligt att erinra om forskningens betydelse för ekonomisk tillväxt. Under 1950 och 1960-talen stimulerade tillväxt och forskning varandra till nytta för båda. I den forskningspolitiska debatt som då fördes ansågs det självklart att i tider av vikande konjunktur satsningen på forskning och utveckling borde öka för att häva ett ekonomiskt stillastående. Sedan dess har som ytterligare målsättning för forskning tillkommit kravet på stigande livskvalitet. Begränsade resurstillgångar, okontrollerad befolkningstillväxt, miljöförslitning och hungerkatastrofer har gjort oss medvetna om nödvändigheten av att vidga forskningsuppgifterna för att vi skall kunna fylla vårt globala ansvar. I går lade regeringen fram ett stimulanspaket på 2,8 miljarder kronor. I Sverige satsas totalt 2,5 miljarder på forskning och utvecklingsarbete, varav staten anvisar ca 1,4 miljarder. Det innebär att ungefär 1,5 procent av vår bruttonationalprodukt går till forskning och utveckling. Riksdagens revisorer har i sin granskningspromemoria angående forskningen betonat angelägenheten av att vi kan mäta effekten av de medel vi satsar på forskning. Därtill lär riksdagen få återkomma. Men tills vidare får vi använda de metoder som står oss till buds. Resultaten är inte uppmuntrande. Vi kan konstatera att antalet patentansökningar fortsätter att gå ner. Nyetablerande och nyföretagande står på en oroväckande låg nivå. Frågan blir då naturlig. Ger vi kreativa begåvningar alla de möjligheter de behöver för att kunna utnyttja sin kreativitet oss alla till gagn? Eller med andra ord: Har den socialdemokratiska utbildningspolitiken med sin inkompetenskult försämrat förutsättningarna och själva grunden för vår framtid — forskning och utveckling? Att förändra samhället har alltid varit ett av socialdemokraternas mest angelägna mål. Går vi bakåt i tiden finner vi att sociologen Lester Ward redan 1883 hävdade att staten genom kunskapsdistribution kunde förändra samhället i önskad riktning. Vår regering har till stor del glömt bort distribution av kunskaper — eller kanske nu hundra år senare ansett dem mindre viktiga och låtit andra övergripande mål forma vår utbildningspolitik. Ett alltmer komplicerat samhälle har vuxit fram omkring oss. För att kunna fungera ställer det ökade krav på medborgarna — krav på utbildning. Men de ansvariga i vårt land greps under ekonomiskt goda tider av en sådan kvantitativ hunger efter utbildning att man i tider av stigande bruttonationalprodukt inte stannade upp för att se i vad mån kvaliteten skulle kunna upprätthållas. Fru talman, man beskyller ibland moderata samlingspartiet för utbildningspolitisk svartmålning. Jag ber, färgsätt inte följande lilla katalog eftersom det då är verkligheten som ytterligare mörkläggs. Det är inte detaljerna jag vill åt — även om moderata samlingspartiet på punkt efter punkt har velat hävda kvalitetsaspekten — men fram stiger en helhetsbild av hur man från socialdemokratiskt håll motarbetar de egenskaper som är nödvändiga för framåtskridande, ekonomisk tillväxt, kulturell verksamhet och internationell förståelse. Några exempel. Kravet på kunskaper om vår historiska och kulturella bakgrundsmiljö finns inte med i grundskolans läroplan — det räcker enligt den med orientering om förhållandena. Vi anser detta bädda för kulturell utarmning. Förmågan att uttrycka sig i tal och skrift på svenska försämras alltmer. Är det att undra på när uppsatsskrivning med dess möjligheter till fantasi, kreativitet och personlig språkbehandling ersätts av uppgifter av refererande och sammanställande karaktär till främjande av likformighet? Kunskaperna i främmande språk är nu så grunda att de icke tillåter konsumtion av annat än schlagertexter på främmande språk. Är det att undra på när man medvetet tog bort kraven på kunskap om språkets uppbyggnad — dess grammatikaliska grund? Majoriteten av de ungdomar som lämnar grundskolan läser enligt litteraturutredningens betänkande aldrig frivilligt en bok. Men är det att undra på när läsningen i skolan styckats sönder i småbitar. Nyintagna till teknisk högskola saknar i vissa fall förmåga att lösa matematiska problem som hör hemma på grundskolenivå. Men — i skolan har färdighetsträningen skurits ned till ett minimum. Universitetslitteraturen har alltmer övergått till kompendieform — de studerande saknar förmågan att kritiskt sovra. Är det att undra på när överkurser och bredvidläsning hör till undantag i undervisningen? Detta är resultat som ytterligare förvärras inför konstaterandet att inte heller regeringens satsning på social fostran har lyckats. Våra elever vantrivs mer i sin skola än andra länders, enligt internationella undersökningar, och efterfrågan på utbildning sjunker. Fru talman! Min uppräkning vore alltför ensidig om jag inte nämnde det förnämliga med vår nya skola: barn med alla tänkbara former av handikapp tas om hand och ges utbildning. Men i övrigt: Den övertro på statlig verksamhet som kännetecknar svensk socialdemokrati har tyvärr fått sprida sig till utbildningsväsendet. Tvivlar någon på att vi hade nått bättre utbildningsresultat om vi på ett rimligt sätt hade stimulerat alternativa skolformer? Nej, om skolor under olika huvudmän fritt hade fått konkurrera och stimulera såväl elever som varandra och genom generösa statliga bidrag varit tillgängliga för alla som så önskade, då hade vi haft en annan utbildningsstandard i vårt land. Jag vill gärna mot bakgrund av vad herr Mundebo anförde om vår syn på den nya individualismen tillägga, att vårt tal om denna inte är ett förespråkande av den starka människans rätt att hävda sina egoistiska intressen på de svagares bekostnad. Det är tvärtom. Vad vi vill sträva efter är att trygga den vanliga, svaga människans rätt att bli starkare. Det är bra att olika hjälpbehov tillgodoses, men att de hjälpbehövande på det sociala planet eller inom utbildningsväsendet blir fler och fler är inte något bevis för att samhället är ett högutvecklat välfärdssamhälle. Och det är tyvärr inget tvivel om att många av de sociala och utbildningspolitiska problem vi i dag brottas med är resultat av samhällets egna åtgärder och underlåtenheter. Det är inte socialt reaktionärt att arbeta för att just den vanliga, säg gärna svaga människan — svaga är vi ju nästan allesammans, om vi lämnas åt oss själva — skall vinna ökat oberoende, större frihet att bestämma över sig själv, sitt eget liv och sina egna tillgångar och också sin egen önskan om utbildning. Vi kan i dag konstatera en nedgång i antalet vuxenutbildade inom den kommunala vuxenundervisningen som är nästan oförklarlig, mellan 30 och 35 procent på två år. Tillströmningen av de elevkategorier som den kommunala vuxenutbildningen enligt riksdagens beslut ursprungligen syftade till att nå är minimal. I stället fylls den ut till en del av AMS-elever. Nära 60 procent av de vuxenstuderande i den kommunala vuxenutbildningen utgörs av AMS elever. År 1972 tillhörde samtliga som fick grundskolekompetens de AMS-utbildade. Av årets statsverksproposition framgår att man inom AMS räknar med ett nästan oförändrat utbildningsutbud till ungefär 130 000 elever under kommande budgetår. 1 miljard kostar denna utbildning, och då rör det sig till huvuddelen om utbildning av redan utbildade, dvs. omskolning. Hela vår grundskola och gymnasieskola kostar tillsammans något mindre än 6 miljarder. Den höjning som AMS får under kommande budgetår, ca 173 miljoner för utbildning, skall ses mot bakgrund av vad samhället satsar på forskning och utveckling, som i sig initierar nyskapande, nyföretagande och ökad sysselsättning. Vi håller i stället på att få en ny och stor utbildningsorganisation, som på vuxenutbildningens område konkurrerar ut vanliga utbildningssökande. Och det är kanske förklarligt att dessa sviker — de måste i dag sätta sig i skuld för att få sin utbildning. Jag talade om pengar, och jag vill här gärna peka på en skrivelse som har gått ut från Kommunförbundet till kommunerna angående våra läromedel. År 1970 kostade de 550 miljoner kronor. I denna promemoria konstaterar man att om trenden fortsätter kommer kostnaden att uppgå till nästan 1 miljard år 1975. De här pengarna beslutar inte vi i riksdagen om, men vi måste ändå kunna få uttrycka vår förtvivlan över sådant ohämmat slöseri med våra resurser. Vem tror att våra elever är betjänta av att lära sig skriva maskin på elektriska skrivmaskiner i grundskolan eller av att på de mest komplicerade symaskiner sy kläder som de sällan vill använda? Måste vi köpa så många videobandspelare, vilkas pedagogiska värde aldrig har satts i relation till kostnaderna eller till andra utgifter till utbildningens fromma? Våra skollokaler överträffar varandra i perfektionism. Den materiella satsningen på vår utbildning har varit och är fantastisk — men den andliga, mänskliga, syftande till omvårdnad av och förståelse för eleverna, till ansvar och god vilja, den har försummats. Då kan vi titta på de villkor under vilka våra forskare arbetar: i lokaler och laboratorier som ingen hälsovårdsinspektör satt sin fot i — och han bör inte heller göra det —, med anställningsotrygghet och ständig kamp med otillräckliga resurser, men med arbetsglädje, bottnande i viljan att finna lösningar och att övervinna motstånd. Det är det vi förmenar dagens skolbarn i vårt land. Moderata samlingspartiet kräver en helhetssyn på utbildningen. U 68:s förslag innebär en ytterligare uppsplittring genom att forskning och utveckling ställs åt sidan vid utformningen av den högre utbildningen. Det är att beklaga om så blir fallet, för utan forskningsanknytning blir högre utbildning inbillning. Fru talman! Låt mig sluta med ett citat av finansminister Sträng, vilket jag odelat kan instämma i. Han höll ett föredrag på TCO:s utbildningsdagar 1971 och sade då: ”Men om vi är medvetna om vad samhällets kostnader betyder för den utbildningsexplosion vi nu upplever så tvingas vi med eller mot vår vilja att fundera över hur dessa pengar, dvs. skattebetalarnas pengar, bäst skall disponeras. Det är från den utgångspunkten som jag tror att eleven behöver den individuella rådgivningen om vad som bäst passar hans förutsättningar och utbildningsmöjligheter. Och jag ifrågasätter om inte den rådgivningen bör kombineras med någonting av en tröskel innan han gör anspråk på att skattebetalarna i gemen skall finansiera hans akademiska utbildning. Med tröskel menas att det skall finnas objektiva förutsättningar att ta emot och tillgodogöra sig den teoretiska undervisning som den akademiska examen förutsätter och naturligtvis göra det inom rimlig tid.” Det är de förutsättningarna, fru talman, som vår grundskola och gymnasieskola skall ge. Kanske vore det bättre om finansministern vore utbildningsminister. Av gårdagens ekonomiska diskussion verkar det som om landets ekonomi också skulle vinna på det.

Fru talman! Till utbildningsdepartementet hör inte bara utbildning och kultur av olika slag utan även — något oegentligt med hänsyn till bl.a. departementets benämning — vissa kyrkoärenden. Det må alltså, då vi nu i debatten rör oss på utbildningsdepartementets vida område, tillåtas mig att anlägga några synpunkter på det kyrkopolitiska och det kyrkoorganisatoriska läge som vi befinner oss i sedan resultaten av 1968 års beredning om stat och kyrka arkiverats. Som den minnesgode kanske erinrar sig var det den 21 mars 1973 som statsministern meddelade regeringens beslut att inte framlägga något förslag i stat—kyrka-frågan. Opinionen mot ett förverkligande av de principer för skiljandet av stat och kyrka, som 1968 års beredning om stat och kyrka framlagt, hade blivit för stark. Sambandet skall bestå. Samtidigt knöts emellertid till det av tvånget framkallade kloka regeringsbeslutet den mindre kloka reservationen att några reformer av betydelse inom ramen för det behållna sambandet inte skulle få förekomma. Endast smärre förändringar skulle tillåtas. Inställningen är utomordentligt otillfredsställande och klart utvecklingshämmande. Det förhållandet att förslagen från 1968 års beredning om stat och kyrka icke har kunnat läggas till grund för utformningen av de framtida relationerna mellan staten och svenska kyrkan får alltså inte enligt den uppfattning som bl.a. företräds av moderata samlingspartiet, medföra att allt vidare arbete för att få till stånd erforderliga reformer avstannar. Uppgifterna att framlägga förslag till sådana reformer beträffande svenska kyrkans organisation och arbetsformer som kan anses önskvärda och nödvändiga kvarstår sålunda. Sedan kyrka—stat-frågan börjat utredas, redan i och med tillsättandet av den första utredningen, 1958 års utredning, har reformarbetet inom svenska kyrkan tyvärr i stort sett upphört. Reformförslag har avvisats med hänvisning till att de bör tas upp i samband med den genomgripande kyrkopolitiska reform som vore att vänta sedan det stora utredningsarbetet avslutas. Detta gäller nästan undantagslöst i de fall då reformförslag har gått till regering och riksdag. Reformer på det kyrkliga området är emellertid nödvändiga, även om de icke skall ske inom den principiella ram som föreslagits av 1968 års beredning, nämligen inom ramen för brytandet av sambandet mellan stat och kyrka, avskaffande av den kyrkliga beskattningsrätten och upphävande av församlingsstyrelselagen. Det är uppenbart att svenska kyrkans egna inre organisationsoch arbetsförhållanden måste moderniseras också i nuvarande fortsatta relationer till staten. Sedan regeringens besked kommit om att utredningsförslaget icke skulle genomföras, har man inom svenska kyrkan på ärkebiskopens initiativ tillsatt en arbetsgrupp, vars uppgift är att granska svenska kyrkans inre organisationsoch arbetsförhållanden. Man har inom kyrkan själv funnit att reformer i dessa hänseenden inte bör fördröjas. Huvudprinciperna i ett sådant reformarbete bör, sägs det, vara dels ökad självbestämmanderätt för kyrkan i de inomkyrkliga frågorna, dels uppbyggnad av en demokratisk organisation inte bara på församlingsplanet, där den redan finns, utan även på stiftsoch riksplanet. Detta förutsätter bl.a. inrättande av en central kyrkostyrelse. Tidsmässigt bör arbetet inom arbetsgruppen enligt ärkebiskopens PM bedrivas så att reformförslag som principiellt berör nuvarande samband mellan staten och kyrkan kan aktualiseras i god tid före nästa kyrkomöte, som är avsett att hållas i oktober månad 1975. Eftersom sambandet mellan stat och kyrka, som ett resultat av det tydliga uttrycket för en stark folkopinion, kommer att bestå, är det en orimlig ståndpunkt om statsmakterna vägrar medverka till sådana reformer som gör det möjligt för kyrkan att på bästa sätt fungera inom ramen för det bevarade sambandet. Statsmakterna bör följaktligen inte bara medverka i utan också själva ta ett eget initiativ till det utredningsarbete som måste föregå reformarbetet. En tänkbar väg är att tillsätta en statlig utredning med företrädare för såväl de politiska partierna som svenska kyrkan för att lösa uppgiften i samverkan och samråd med den av ärkebiskopen tillsatta interna expertgruppen. Detta utredningsuppdrag skulle icke innebära en omfattande analys av de mer allmänna frågor rörande samhället och trossamfunden som ägnats stort utrymme i stat—kyrka-beredningens arbete utan klart inriktas på att arbeta fram förslag till sådana inre reformer som kan anses önskvärda och nödvändiga. I den debatt som följt sedan 1968 års beredning framlagt sitt förslag 1972 framstod det som uppenbart att stor enighet rådde om att hur den egentliga stat—kyrka-frågan än löstes, de fria trossamfunden måste få bättre arbetsvillkor än tidigare. Vi i moderata samlingspartiet delar helt denna uppfattning. Samfundens möjligheter är i dag hårt beskurna. Det torde inte vara någon överdrift att säga det. Den svenska skattepolitiken, som i stort sett jämställer trossamfund och ideella organisationer med vanliga företag, exempelvis i fråga om arbetsgivaravgift, har inneburit ständigt nya pålagor. Ett trossamfund har få möjligheter att kompensera sig. Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för gåvor till religiösa ändamål väntar ännu på att införas. Uppräkningen av det statliga stödet till de fria trossamfunden som infördes budgetåret 1972/73 skall fortgå med sikte på att i görligaste mån åstadkomma ekonomisk likställighet mellan svenska kyrkan och de fria samfunden. Principen skall vara att bästa möjliga arbetsförhållanden skall beredas alla samfund. Jag utgår ifrån att föredragande kyrkominister anser detsamma, även om han i statsverkspropositionen endast talar om att statsbidraget ”bör” behållas. Försvinna får det givetvis endast om det ersätts med ett bättre system för tryggande av de fria samfundens förutsättningar att arbeta på ett med svenska kyrkans möjligheter jämförligt sätt. Kyrkoministern finner det, säger han, angeläget att stödet till församlingar och samfund som verkar i Sverige utanför svenska kyrkan ökas väsentligt, men han kan endast biträda en uppräkning av innevarande budgetårs anslag på 5 miljoner kronor till 10 miljoner kronor för nästkommande budgetår. Vad som i detta sammanhang skall betecknas som väsentligt kan man ha olika meningar om. Sveriges frikyrkoråd räknar med ett anslag av en helt annan storleksordning än tidigare, som skulle innebära ett mera avgörande steg mot en ekonomiskt likvärdig behandling från statens sida. Frikyrkorådet kommer fram till att ca 35 miljoner kronor vore ett till samfundens totala utgiftsvolym — i jämförelse med svenska kyrkans ekonomiska situation — lämpligt avpassat anslag. Med hänsyn till frikyrkorådets beräkningar, vilkas riktighet det inte finns någon anledning att betvivla, kan förslaget om 10 miljoner kronor inte betecknas som tillräckligt om målsättningen om ekonomisk jämställdhet skall förverkligas inom rimlig tid. Staten tar i viss mån tillbaka med den ena handen vad den ger med den andra. 5 miljoner kronor täcker knappast vad de fria samfunden inlevererar till statsverket i form av arbetsgivaravgift. Samfundens ekonomiska villkor har, jag upprepar det, i realiteten starkt försämrats under senare år. Å andra sidan är det uppenbart att det ekonomiska målet av statsfinansiella skäl inte kan uppnås med en gång utan att detta måste ske etappvis. En lämplig avvägning för budgetåret 1974/75 måste dock innebära ett betydligt högre anslag än 10 miljoner kronor. Vad som alltså, till slut, bör ske under den närmaste framtiden i fråga om trossamfundens situation i det svenska samhället är följande: Sambandet mellan staten och svenska kyrkan består. Reformer, syftande till bättre inre organisationsoch arbetsförhållanden för svenska kyrkan förbereds. Avdragsrätt vid beskattningen för gåvor till religiösa ändamål införs. De fria samfundens ekonomiska likställighet med svenska kyrkan uppnås snarast.

Fru talman! För cirka två år sedan antog centerpartiet ett kriminalpolitiskt program, som liksom partiprogrammet, bygger på grundsatsen om alla människors lika värde och rättigheter. Alla människor måste garanteras rättssäkerhet och trygghet, och arbetet härför skall präglas för individen. Det bästa sättet att skapa rättssäkerhet och trygghet är att huvuduppgiften inom allt samhällsarbete liksom inom kriminalpolitiken blir brottsförebyggande. 1973 tog man ett steg i rätt riktning. Redan i januari månad tillsattes brottskommissionen, som hade att snabbt lägga fram förslag om åtgärder för att minska den akuta brottsligheten. Så skedde också, och redan innan vårsessionen avslutades hade riksdagen fattat beslut om vissa åtgärder, bl.a. om förstärkning av polisens resurser. En socialt inriktad omhändertagandelagstiftning infördes, och ett brottsförebyggande råd inrättades. Reformer skedde också på kriminalvårdsområdet. Det är givetvis vår förhoppning att alla de här besluten skall leda till förbättringar. Vi har även i år från centerpartiets sida lagt fram en partimotion, som bygger vidare på vårt kriminalpolitiska program. Jag skall inte referera hela den motionen, men där tar vi även i år upp skadeståndsfrågan. Brottsoffren glöms ofta bort i sammanhanget. Allmänheten kan bibringas den uppfattningen att samhällets intresse bara riktas mot de människor som begår brott, men att endast ett ringa eller inget intresse alls ägnas de människor som drabbas av brott. Den här frågan är utomordentligt svår att lösa både för dem som drabbas och för dem som begått brott, men den kan inte vara olöslig. Den bör bli föremål för översyn, och förslag om nya regler för skadestånd' till brottsoffer bör snarast föreläggas riksdagen. Löser man det problemet, kan man måhända också förbättra allmänhetens inställning till dem som hamnat snett liksom till det väsentliga rehabiliteringsarbetet inom kriminalvårdens olika faser, då inte minst frivården. Brottsförebyggande rådet har jag redan nämnt. Det har hälsats med tillfredsställelse. Rådet skall närmast under Kungl. Maj:t samordna samhällets och enskildas insatser mot brott, och det skall också genom utredningar och initiativ medverka i det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet. I motiveringar som framgår av motionen föreslår vi att rådet, som redan nu fungerar som en kommitté, får fortsätta som en kommitté under ytterligare ett år efter den 1 juli 1974 för att få tid att finna de bästa formerna. Ett problem som då också måste lösas är frågan om anställning av rådets personal. Den måste nämligen kunna knytas fastare till organisationen redan nu — annars löper man lätt risken att dels förlora redan engagerade personer, dels få svårigheter att rekrytera de mest lämpliga människorna. Jag kan nämna att rådet redan nu har en sekreterartjänst besatt med en person som är tjänstledig från en kommunal tjänst fram till den 1 juli 1974. Därefter kan han inte erhålla någon ny tjänstledighet, och han anser sig därför tvungen att återgå till den tryggare anställningen i kommunens tjänst. Detta skulle vara synnerligen negativt för rådet och dess arbete. Jag hoppas därför att man i departementet redan nu kan förbereda en lösning på problemet. En tänkbar sådan är att rådet får vara eller får bli en del i justitiedepartementet och att personalen i rådet anställes där och på så sätt kan garanteras en säkrare anställningsform. Vi kommer också att ta upp den här problematiken vid utskottsbehandlingen av ärendet. Resurserna behöver också ökas en del. Rådet måste kunna arbeta såväl administrativt som utredningsoch utvecklingsmässigt, och forskningsarbetet måste bli meningsfullt. Departementsförslaget är i detta avseende för svagt i förhållande till utredningsförslaget och till vad vissa remissinstanser sagt. Därför har vi föreslagit en uppräkning av förvaltningskostnaderna med 425 000 kronor och utvecklingskostnaderna med 400 000 kronor. Motiveringen finns redovisad i motionen. Förhoppningarna på det brottsförebyggande rådet är stora, och vi hoppas att dess arbete efter hand skall leda till målsättningen: en minskad kriminalitet. Fru talman! Jag vill i det här sammanhanget också säga något om polisens situation. När brottskommissionen höll på med sitt utredningsarbete uppdrogs åt ett neutralt företag — Insitutet för marknadsundersökningar AB =— att verkställa en undersökning om allmänhetens kunskaper och attityder till polisen. Resultatet blev ett konstaterande, att förhållandet mellan allmänheten och polisen på det hela taget är gott. Viss skillnad visade det sig visserligen råda mellan storstadsområdena och landet i övrigt, men generellt sett är förhållandet gott. Detta gäller även mellan ungdomen och polisen. Men ett annat konstaterande gjordes också i denna utredning, och det var att informationen om polisen och dess verksamhet är för dålig och behöver ökas, kanske främst bland ungdomen i storstadsområdena. Jag är övertygad om att den bristen skall kunna avhjälpas. Från vissa håll passade man emellertid på att samtidigt hårt kritisera den svenska polisen och polisens maktbefogenheter. Detta skedde framför allt när omhändertagandelagstiftningen föreslogs och antogs av riksdagen. Man vägrade i dessa kretsar — som dock glädjande nog ännu utgör en minoritet i det svenska samhället — att acceptera den sociala sidan i lagen om tillfälligt omhändertagande. I stället hävdade man att vi är på väg mot en definitiv polisstat: nu kan polisen ta hand om vem som helst helt godtyckligt under sex timmar. På sätt och vis försökte man också göra gällande att den lagstiftande församlingens ansvar, dvs. riksdagens ansvar, i stället lagts på polisen. Ett omhändertagande av ett antal greker i Stockholm togs också som intäkt för att kritiken var riktig, och man konstaterade utan någon som helst utredning att omhändertagandet skett i samband med en demonstration — trots att den demonstrationen hade ägt rum dygnet tidigare. Hur det än ligger till med den saken, kan ett olycksfall i arbetet — man talar också om den mänskliga faktorn — naturligtvis inträffa inom polisen lika väl som inom andra yrkesområden, och i så fall skall givetvis polisen också kunna ta emot en saklig kritik. Men ojust kritik och ojusta medel måste inte bara polisen protestera mot, det måste även de ansvariga i samhället protestera mot. I en demokrati som Sverige har vi ingen s.k. polisstat och vi får heller ingen sådan i det här landet, så länge vi kan bevara vår demokrati. Det är detta som vår polis skall hjälpa oss med. Det är den demokratiska och demokratiskt valda riksdagen som tillsammans med regeringen bär ansvaret härför. Inte förrän de som vill störta vårt nuvarande samhällsskick — och de finns bl.a. bland osakliga kritiker mot polisen — kommer till makten föreligger risk för att vi får en s.k. polisstat i det här landet. Då blir det nog även slut på möjligheterna att få ha synpunkter på olika förhållanden. Inte förrän då föreligger således den här risken. Nu finns den inte. Tyvärr fick vi också uppleva ett synnerligen negativt utspel från ett par medarbetare i Sveriges Radio i slutet av november. Programmet vinklades så att det blev kränkande och missvisande för enskilda polismän. Man gav bl.a. sken av polismisshandel inne på en polisstation, och ändå förekom ingen sådan. Det måste givetvis även TV-personalen ha sett, men genom att låta skriket från en omhändertagen person gå ut i TV-apparaterna, när vederbörande var skymd av polismännen, gavs tittarna suggestivt den uppfattningen att mannen då blev misshandlad av andra polismän. Det var en ovanligt ful insinuation mot de närvarande polismännen. Man kan inte heller frigöra sig från misstanken om speciell avsikt med programmet, nämligen att polisens goodwill inte får bli för stor. Norrmalmstorgsdramat var kanske alltför bra i det avseendet för polisens del. I TV-programmet lät man några enskilda polismän agera, och det var påfallande att man inte lyckats hitta annat än mot yrket negativa befattningshavare. Det kanske rent av var det allra svåraste i den TV-produktionen. Det fanns även befattningshavare som medverkade i programmet och som efteråt var djupt skakade av det sätt på vilket deras medverkan kom in i programmet. Sättet att klippa in korta, vinklade avsnitt av ett tal av rikspolischefen måste ha känts kränkande inte bara för honom själv utan även för andra människor som tar avstånd från den här sortens journalistik. Jag har hört det av helt vanligt folk, människor som svarar för produktion och utveckling i det svenska samhället, människor som är arbetsamma och skötsamma och som lämnar en stor del av sin inkomst i skatt till bl.a. gemensam social trygghet och service. Slutligen: Hur ser de ut, de svenska polismännen, som angrips från vissa håll? Ja, de är helt vanliga vardagsmänniskor. Samma problem och bekymmer. Mammor och pappor med ansvar för hem och familj. Fullvärdiga skattebetalare. Vänliga och socialt inriktade människor som arbetar för oss andra och för vår trygghet och vår säkerhet. De är personer som ena gången får sin personliga integritet kränkt av vissa människor i vårt samhälle och som nästa gång får rycka in till samma människors försvar. Fru talman! Jag tror att vi kan vara helt lugna. Så länge vi har den lojala svenska poliskåren, så länge finns det förutsättningar att försvara vår demokrati. Vi har all anledning att ställa upp och försvara den kåren.
Fru talman! ”Sjukvården måste drivas som industri.” Denna rubrik kunde man läsa i en tidning för några dagar sedan. Rubriken avsåg en artikel om BB och barnavdelningarna vid sjukhus samt om en centralisering av mödraoch barnavården. Jag skall inte på något sätt kommentera nämnda artikel, utan jag vill endast i anslutning till rubriken anföra några korta kommentarer. Man blir både ledsen och arg över en rubrik om att sjukvården skall drivas som industri. Är det verkligen en målsättning att eftersträva? I ett land som vårt med en levnadsstandard som i jämförelse med andra länders är den högsta, skall det drivas en sjukvård mer inriktad efter industriella principer än människovård. Det låter bestickande — rationellt som industri — men om en sådan ”målsättning” skulle kunna förverkligas, vem får sitta emellan? Blir det inte patienten — människan — som drabbas av konsekvenserna därav? Patienten, inte minst på våra långvårdsavdelningar, mentalsjukhus etc., är i många fall redan bortglömd. Hur skall det bli i fortsättningen om principen att sjukvården måste drivas som industri skulle förverkligas? Jag är övertygad om att den personliga omvårdnaden, som inte kan förverkligas på annat sätt än genom personliga insatser av läkare och annan sjukvårdspersonal, skulle avsevärt försämras och kanske helt försvinna om till övervägande delen ekonomiska aspekter blev normgivande i sjukvården. Det bör sägas ifrån så att det hörs både till ansvariga inom sjukvården och inte minst till politikerna, att människan, dvs. patienten, inte är en produkt som kan behandlas av maskiner, såsom man behandlar de produkter som tillverkas inom industrin. Visst kan man skaffa tekniska hjälpmedel för att underlätta arbetet inom sjukvården. Det är sant! Men dessa hjälpmedel — hur bra de än må vara — kan inte ersätta nödvändig personlig omvårdnad av läkare och annan sjukvårdspersonal. Det får inte bli så inom svensk sjukvård att enbart ekonomiska aspekter styr sjukvården. Om så skulle bli förhållandet har vi anledning fråga oss vart vi är på väg i vårt svenska samhälle. Talet om vår höga levnadsstandard är då en uppenbar lögn — en vacker illusion, utan verklighetsunderlag. Vår sjukvård kostar mycket pengar — miljardbelopp — och dessa måste vi vara med och betala. Vi måste vara med och betala ännu mer — kanske på bekostnad av den femte semesterveckan eller ett uppskjutande av ett kommande beslut om arbetstidsförkortning för landets arbetstagare. Menar vi allvar med talet om jämlikhet och solidaritet, kan vi inte tillåta att betingelserna för de människor som anlitar våra sjukhus och vårdinrättningar av olika slag försämras. Och talet om att sjukvården måste drivas rationellt som industri måste med kraft tillbakavisas.

Fru talman! Vi har nu kommit till rubriken Näringsoch arbetsmarknadspolitik under den allmänpolitiska debatten. Jag har anmält mig att tala under den rubriken, fastän det är helt klart att den fråga jag ämnar beröra, arbetstidsfrågan, lika väl skulle ha kunnat läggas under föregående rubrik, Socialoch familjepolitik. Den är nämligen integrerad med och påverkar de allra flesta samhällsavsnitt som berörs i den politiska diskussionen och de politiska besluten i denna kammare. Att jag valt detta ämne beror på att jag representerar Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, som på kongressen 1972 och alltsedan dess slagit fast att frågan om arbetstiden fortfarande är en av de allra viktigaste sociala och politiska frågorna. Arbetstidsfrågan kan heller inte anses vara tillfredsställande löst förrän den totala arbetstiden är så avpassad att det är möjligt för varje vuxen att förena ett förvärvsarbete med vårdansvar för barn, politisk och facklig aktivitet och ett rikt fritidsliv. Målsättningen arbete åt alla har alltid stått främst för oss inom socialdemokratin. Under 1960 och 1970-talen har också denna målsättning kommit allt närmare genom en rad åtgärder, som bl.a. har gjort kvinnornas starka inbrytning på arbetsmarknaden möjlig. Det är en mycket positiv utveckling och den måste fortsätta. De närmaste åren kommer att medföra stora svårigheter att hålla sysselsättningen vid nuvarande nivå och att ytterligare öka den. Övergången från ett industrisamhälle till ett servicesamhälle kommer att medföra stora omställningsproblem, och det är därför viktigt att det upprättas en långsiktig plan för sysselsättningen. Vi anser det angeläget att arbetstidsfrågorna beaktas vid detta arbete. En förkortning av arbetstiden bör givetvis inte ses som ett medel att lösa sysselsättningsproblemen. Inom stora områden finns ännu, fru talman, otillfredsställda behov, och det är därför möjligt att med arbetsmarknads-, näringspolitiska och andra medel ge människor full sysselsättning. Inte desto mindre bör det noga övervägas när det utarbetas en sysselsättningsplan för den allra närmaste framtiden, om inte en ökning av människors fritid är ett av de mest angelägna behov som bör tillgodoses. Det finns ingen anledning att öka sysselsättningen med utgångspunkt i en åttatimmarsdag, om människans behov kan tillgodoses med en sysselsättning som är baserad på en betydligt kortare arbetsdag, Den förändrade sysselsättningssituationen innebär bl.a. att det vanligaste förhållandet i familjerna i dag är att båda vuxna förvärvsarbetar. Det relativa arbetskraftstalet för männen i åldersgruppen 35—44 år — den ålder då de flesta har minderåriga barn — var för två år sedan 95,1. För kvinnorna i samma åldersgrupp var det relativa arbetskraftstalet 71,2. Det är vidare sannolikt att kvinnornas förvärvsfrekvens ytterligare kommer att öka under resten av 1970-talet och närma sig samma nivå som männens. Detta är givetvis till stor del beroende på de politiska åtgärder som vidtas när det gäller sådana åtgärder som barnomsorgen, boendeservicen och arbetstiden. Ett viktigt mål för samhället är att garantera en god och harmonisk uppväxt för barnen. Nära kontakt med barnen är också ett viktigt välfärdsmål för föräldrarna. Med införandet av den föräldraförsäkring som trädde i kraft vid årsskiftet 1974 har ett viktigt principiellt steg tagits när det gäller föräldrarnas roll i förhållande till barnen. Som första land i världen har vi i Sverige givit fadern och modern samma roll som förälder. Det är viktigt att den fortsatta reformpolitiken ger båda föräldrarna möjlighet att fylla sin uppgift gentemot barnet även när föräldrapenningen har upphört. De långa dagliga arbetstiderna gör det ofta svårt för föräldrar och barn att etablera en nära och god kontakt med varandra. Arbetstiden inklusive restid för föräldrarna uppgår ofta till hela nio eller tio timmar om dagen. Till det kommer det den tid det tar att handla mat och hämta barn, och det minskar fritiden ytterligare. De dagliga uppgifter som hör samman med familjens personliga service beräknas för en tvåbarnsfamilj, där båda förvärvsarbetar, till ca 4 timmar per dag. Den tid som blir över för daglig fritidssamvaro med barnen är därigenom mycket begränsad. En förkortning av den dagliga arbetstiden skulle öka möjligheterna för föräldrarna att skapa en god miljö för barnen, och det skulle vara till glädje både för föräldrarna och för barnen. Den kollektiva barnomsorgen är ytterst viktig för barnen, och den måste fortsätta tills behovet är täckt. Men jag vill gärna framhålla att detta inte på något sätt minskar föräldrarnas omsorg och ansvar för barnen. Det är nödvändigt att föräldrar och barn får mera tid för varandra. Det kan bli möjligt genom en kortare arbetsdag. Arbetsmiljön är nu föremål för rätt omfattande reformarbete. En bättre arbetsmiljö ger fler människor möjligheter att arbeta, och den minskar utslagningsprocessen. I det sammanhanget bör framhållas att arbetstidsfrågorna också bör innefattas i diskussionen om en arbetsmiljö. En kortare arbetsdag skulle bidra till att ge fler människor möjlighet att aktivt ta del i arbetslivet. Strävandena att förbättra arbetsmiljön bör därför följas av en nedskärning av arbetstiden för att därmed bättre anpassa arbetet till människorna och inte tvärtom som ofta nu är fallet. Detta gäller inte minst den äldre arbetskraften. Med ökande ålder nedsätts arbetsförmågan. Många äldre är därför tvingade att sluta sitt arbete långt innan de nått upp till pensionsåldern. Med en kortare arbetsdag skulle många äldre kunna ha kvar sitt arbete längre. En kombination av kortare generell arbetstid och rörlig pensionsålder, som har föreslagits i diskussionerna, skulle bäst tillgodose de äldres behov och därmed också minska utslagningsprocessen. Med en sådan reform av arbetstiden skulle många människor få tillfälle att under längre tid än som annars varit möjligt ta del av arbetslivet. Till detta kommer ytterligare en synpunkt. Det är arbetstidens förhållande till demokratin. Demokratins grundtanke är ju att alla skall kunna delta i och påverka samhället. Det kanske sker på olika sätt: genom studier, genom politisk och facklig aktivitet, genom olika former av kulturaktiviteter. Men för att detta skall vara möjligt krävs att arbetsmiljön är sådan att människor har krafter kvar på sin fritid. Aktivitet kräver också tid. Att delta i möten, gå i studiecirklar, delta i den kommunala vuxenutbildningen, följa med i den allmänna politiska debatten är bara möjligt för människor som har tid över för detta. Människornas bristande tid gör det också svårt för vår politiska rörelse att utvecklas. Det kan konstateras att barnfamiljernas arbetsdag är mycket lång, och det är alldeles självfallet att svårigheterna för dem att också vara politiskt och fackligt aktiva är mycket stora. I dag har de flesta familjer löst det här dilemmat genom att en i familjen är fackligt och/eller politiskt aktiv medan den andra helt avstår från det politiska eller fackliga arbetet och tar huvudansvaret för familjen. Men i familjerna följer vanligen uppdelningen det gängse könsrollsmönstret: mannen är den utåtriktade, medan kvinnan är den som tar huvudansvaret för barnen. Här ligger en av huvudorsakerna till kvinnornas bristande politiska och fackliga aktivitet och den låga kvinnorepresentationen i de politiska och fackliga beslutsfattande instanserna. Det är någonting som vi inte vill, kan eller bör acceptera. Det måste också bli möjligt för var och en att delta i arbetet med att påverka samhället. En förkortning av den dagliga arbetstiden och den därmed följande längre fritiden skulle öka möjligheterna att ta del i dessa aktiviteter, och därmed skulle demokratin kunna fördjupas. En del av dessa synpunkter var, fru talman, huvudtema för en av de motioner som jag tillsammans med nästan samtliga socialdemokratiska kvinnliga ledamöter i riksdagen lade i denna fråga under förra årets allmänna motionstid. Det är rätt intressant att konstatera hur tankegångar som denna på en kortare arbetsdag sakta växer sig fram. Men när de väl har vunnit mark, har de också snabbt fått en allmän anslutning. Det är bara några månader sedan vi i riksdagen diskuterade frågan om en kortare arbetsdag och ett utskott avvisade det krav vi då ställde om en utredning om samhällets möjligheter att svara för service under den kortare arbetsdagen.

Vi är självfallet väldigt glada åt det stödet, men vi som står bakom tankegångarna på den korta arbetsdagen och på allt sätt vill se till att den skall förverkligas litar ändå mer på den sittande socialdemokratiska regeringen. Därför gjordes alldeles före årsskiftet en uppvaktning för statsministern av samtliga partiets sidoorganisationer: kvinnoförbundet, SSU, de kristna socialdemokraterna samt Unga örnar. Vi förde fram ungefär de tankegångar på den kortare arbetsdagen som jag här i korthet relaterat, och vi begärde en utredning i frågan. Det är, fru talman, väldigt glädjande att i dag kunna konstatera att vi i det svar som har kommit från arbetsmarknadsdepartementet, undertecknat av statsrådet Ingemund Bengtsson, fått ett ytterligt positivt bemötande. Det heter där bl.a. att i en sysselsättningsplanering kommer självfallet frågan om arbetstidens omfattning och förläggning att bli av stor betydelse liksom andra åtgärder inom utbildningen, arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken, som tillsammans kan bidra till en social utjämning. Statsrådet Bengtsson säger att de principiella argument som vi fört fram enligt hans mening har mycket stor slagkraft. Han anser liksom den arbetsgrupp inom LO som också kommit fram till samma slutsats som vi att en kortare arbetsdag är någonting som långsiktigt måste prioriteras och någonting som vi skall arbeta för. I direktiven till den utredning som nu är tillsatt och som skall behandla semesterfrågor, bl.a. möjligheterna att införa ytterligare en semestervecka, är det också inskrivet att dessa spörsmål hör intimt samman med en förkortning av arbetsdagen. I direktiven står det ungefär detsamma som det jag krävde i den i fjol avslagna motionen, nämligen att samhällets möjligheter att bereda föräldrarna och barnen all rimlig service med utgångspunkt i en kortare arbetsdag måste utredas. Vi ser detta som ett steg på vägen till en slutlig lösning av en fråga, som den fackliga och politiska arbetarrörelsen tillsammans har förklarat sig beredda att lösa. Men jag vill också begagna detta tillfälle att peka på att den kortare arbetsdagen från våra utgångspunkter är betydligt viktigare långsiktigt än ytterligare en semestervecka.

Fru talman! Det har sagts vid åtskilliga tillfällen, inte minst från denna talarstol, att vi hade en högkonjunktur innan energikrisen kom, och i regeringen närstående kretsar har man tolkat det som ett bevis för att vi har fört en väldigt klarsynt ekonomisk politik i det här landet. Jag tycker att man måste ha ganska små pretentioner på högkonjunktur, om man vågar kalla 1973 för ett verkligt gott år. Konkursfrekvensen inom svenskt näringsliv låg nämligen alltjämt på mycket hög nivå; antalet företagskonkurser 1973 låg t.o.m. en smula över 1972 års siffra. Totalt registrerades 3 087 företagskonkurser 1973 mot 3 070 året innan. Tittar man närmare på siffrorna finner man att det ekonomiska klimatet för framför allt den mindre och medelstora företagsamheten, som det talas så vackert om inte minst i denna kammare, ingalunda förbättrades under fjolåret; 95 procent av 1973 års konkurser gällde nämligen företag med färre än 50 anställda. Oftast orsakades konkursen av skulder till staten i form av skatter, sociala avgifter och momsinbetalningar. Detta förhållande tycker jag bör ge oss en del att tänka på. Det är så självklart att det knappast behöver sägas, att företagarna också skall göra rätt för sig gentemot staten, men säkerligen ligger det oftast ingen kriminell tanke bakom de uteblivna skatteinbetalningarna. Företagsledaren har haft för ont om pengar för att klara utgifterna och lönerna. Optimistisk i överkant hoppas han att nästa månad skall bli litet bättre, och därför ”lånar” han av de medel som han kanske skall leverera in till det allmänna. Jag har mött många sådana fall i det praktiska livet. Jag erkänner att det är felaktigt, men det är kanske också mänskligt, ty hoppet är ju det sista som får överge en företagare. Förlorar han hoppet, så förlorar många människor jobbet. Men siffrorna pekar i alla fall på att framför allt de indirekta skatterna utgör en mycket allvarlig belastning för företagen. På regeringshåll har man sedan några år fått klart för sig att det inte går att höja det direkta skattetrycket så mycket mer. Då blir medborgarnas reaktion för stark. Man har också klart för sig, tror jag, att momsen nästan har nått taket och att det inte finns mycket mer att hämta där heller. Då tycker regeringen sig ha funnit en skattekälla i de indirekta skatter som påläggs företagen och som inte märks så särskilt mycket av gemene man. Men de indirekta skatterna på företagen är en Döbelnsmedicin. Den hjälper statens finanser för dagen, men den gör morgondagen sjufalt värre, eftersom den försämrar det svenska näringslivets förmåga att ge människorna meningsfyllda jobb. Fru talman! Finansminister Sträng brukar ibland förklara att det gör företagarna detsamma om de betalar en viss del av lönesumman till de anställda och en annan del till staten. Det tycker jag är att i högsta grad förenkla problemställningarna. Så enkelt ligger det inte till för vare sig företagare eller löntagare. De känner den indirekta beskattningen av företagsamheten som en del av lönen. Om det resonemanget vore riktigt skulle säkerligen löneförhandlingarna — där man ju avgör den del av lönesumman som inte dikteras av staten — vara betydligt lättare. Det sägs också från regeringen närstående kretsar att arbetsgivaravgifterna egentligen inte betalas av företagarna, därför att den beskattningen ju småningom tas igen i högre priser för produktion och distribution och därför överlastas på konsumenterna. De indirekta skatterna skulle på det sättet kunna jämställas med momsen. Det är emellertid en sanning med mycket stor modifikation. Arbetsgivaravgifterna — löneskatten — är nämligen inte som momsen en konkurrensneutral skattebelastning. Momsen drabbar — jag tror att detta har påpekats alltför litet — importvarorna på samma sätt som hemmaproducerade varor. För exporten gäller att momsen lyfts av vid gränsen. Momsen är alltså totalt konkurrensneutral, och det är ett absolut krav på all indirekt beskattning. Men arbetsgivaravgifterna och annan indirekt beskattning av företagsamheten är en ren diskriminering av det svenska näringslivet i konkurrens med utländska företag. Arbetsgivaravgifterna höjer de svenska varornas pris på hemmamarknaden i konkurrens med utländska varor. På exportmarknaden höjer de också svenska varors priser och försämrar konkurrensförmågan. Arbetsgivaravgifterna och andra indirekta skatter på företagsamheten är enligt min uppfattning en straffbeskattning av svenska varor i jämförelse med utländska på hemmamarknaden och en straffbeskattning av svenska exportvaror på de utländska marknaderna. Detta är allvarligt nog i dagens läge, då det svenska näringslivet, som alla känner till, har ett utomordentligt högt kostnadsläge. När man använder de indirekta skatterna för att finansiera sådana reformer som slopandet av folkpensionsavgifterna, tandvård osv., försämrar man alltså de svenska företagens möjligheter att trygga de jobb som finns och — det är inte minst viktigt — att skapa nya jobb. Det är underligt att en regering som ofta säger att den höga sysselsättningen är dess främsta mål vill använda dylika sysselsättningsfientliga skatter. Det förefaller ibland närmast vara ett utslag av desperation. / Dessa problem har riksdagsledamöter från de tre icke-socialistiska partierna påpekat i gemensamma motioner till årets riksdag. Vi hoppas så småningom få anledning att komma tillbaka till dem i debatten. Över huvud taget måste det svenska näringslivet behandlas på ett annat sätt än nu när det gäller skatterna. Jag syftar i första hand på arvsoch förmögenhetsskatterna och på sättet att beräkna substansvärdet hos aktier i familjeföretag. Vad är egentligen en förmögenhet i ett familjeföretag? Naturligtvis är förmögenheten i själva verket endast det kapitaliserade värdet av avkastningen och ingalunda de inflationskronor som ligger i exempelvis byggnader och maskiner. Denna ”substans” har i regel sitt värde uteslutande så länge ett företag drivs. Ett företag med förhållandevis låg avkastning, som kanske ger många människor arbete, kan formellt ha en hög ”substans”. Men den ”substansen” är säkerligen inte mycket värd om man plötsligt skulle tvingas avveckla företaget, vilket ofta sker i skilda branscher. Substansvärdet är i högsta grad relativt, dvs. beroende av konjunkturen. Men likafullt kan det föranleda en för företagaren påfrestande hög skattebelastning, som framför allt blir kännbar vid generationsväxlingar. Förmögenhetsskatten, som i själva verket är en beskattning av ett arbetsredskap, kan i förening med arvsskatten innebära ett hot mot företagets fortsatta bestånd. Det finns många konkreta bevis för den saken här i landet. Familjeföretagen kan — . det har vi många exempel på från senare år — tvingas att lägga ned eller att fusionera med större företag och koncerner. Den problematiken har herr Börjesson i Glömminge just berört. Till detta kommer att nedläggande av familjeföretag kan betyda en avmattning i hela näringslivets dynamik, eftersom vi vet att de mindre och medelstora företagen spelar en mycket stor roll i det här landets ekonomi. Fru talman! Om vi skall ha en fortsatt dynamik i näringslivet — och det är vi alla ense om behövs — och om vi vill ha en fortsatt spridning av den mindre och medelstora företagsamheten också utanför de stora tätorterna och regionerna, måste man se till att skattesystemet utformas på ett sådant sätt att man inte beskattar arbetsredskap och sysselsättning alltför hårt. Jag vill erinra om att en hantverkares arbetsredskap inte kunde utmätas förr i tiden. Det var mer eller mindre en oskriven lag. De var viktiga för hans fortsatta verksamhet och inkomst. Men vid en generationsväxling beskattas kapitalet — som inte är tillgängligt för företagarfamiljens konsumtion utan som, vilket jag nyss sade, är ett arbetsredskap — så hårt att företagets fortsatta bestånd kan vara ytterst osäkert. Man får inte skatta ihjäl våra familjeföretag i en obestämd känsla av att de s.k. kapitalägarna skall klämmas åt, som det heter. Det kapital som ägarfamiljen i familjeföretag har är inte tillgängligt för konsumtion utan det är ett lika viktigt produktionsredskap som exempelvis maskinerna. En annan och ny syn på företagsamheten behövs alltså i de hårdnande tider vi nu går till mötes. Världen över försämras konjunkturerna. Under fjolåret hade förhållandena utomlands förbättrats mer än här hemma, och det gav oss draghjälp. Det gick ganska lätt att exportera, och det betydde mycket för vår samlade ekonomi. Många tecken tyder på att tillväxten i bruttonationalprodukten ute i världen på många håll nu blir mycket låg och på en del håll praktiskt taget noll. Vi har fått rapporter, ganska nyligen för resten, just i den riktningen. I det läget gäller det mer än hittills att verkligen stimulera ekonomin här hemma. Jag tror inte att det stimulanspaket som regeringen lagt fram i de här dagarna är en tillräcklig stimulans. Människorna måste nog få behålla mer av sin inkomst för att de skall våga öka sin konsumtion och därmed aktivt bidra till att näringslivet kan få ökad aktivitet och ge de anställda sysselsättning. Vi vet att vi får fördyringar av våra levnadsomkostnader på grund av omständigheter som vi inte råder över. Produktionen kommer att bli allt dyrare, distributionen likaså. Hyrorna kommer att stiga, och kostnaderna för privatbilismen spelar en icke obetydlig roll. En gång för inte så länge sedan bodde människorna nära eller på sin arbetsplats. Det var under det gamla bondesamhällets tid. I dag har samhället förändrats. Vi har fått en ny typ av människor, som kallas pendlare, och deras omkostnader för inkomsternas förvärvande, som det så vackert heter, kommer att stiga. I den situationen blir också människornas benägenhet att spara större — att spara av det lilla vi har att avsätta. Fördyringarna måste motverkas genom stimulansåtgärder — och där tror jag att en sänkning eller ett borttagande av momsen, som föreslagits i motioner av de tre icke-socialistiska partierna, för närvarande är en bra stimulansform. Fru talman! Allra sist vill jag säga: Regeringen har inget ansvar för vad som hänt utomlands. Det kan vi inte belasta den med. Men den har ansvar för hur verkningarna av energikrisen skall mötas. Därför gäller det i dag att sätta in åtgärderna, men de skall sättas in nu och det skall också vara tillräckligt stora åtgärder.

Herr talman! Resultatet av en mycket intressant utredning om arbetskraften har nyligen redovisats. Det är två civilekonomer vid Göteborgs universitet som intervjuat 6 000 personer i Göteborgs kommun och i tre Smålandsregioner, personer som vill ha arbete eller som önskar få mera arbete. Man har också undersökt hur stor del av befolkningen, som under olika villkor vill ha arbete av olika typ, heltid, deltid, skiftarbete e.d. Vidare har 80 företagare med tillsammans ca 25 000 anställda intervjuats om vilket intresse de har för olika arbetskraftsgrupper. Mycket intressanta uppgifter har kommit fram i utredningen. Räknar man upp undersökningsresultaten till riksnivå, finner man att ca 395 000 innevånare i landet önskar få ett jobb eller önskar få mera arbete. Av de 395 000 är 280 000 kvinnor och 115 000 män. Ca 75 000 är personer som nu har deltidsjobb men som önskar få heltid. Det bör också noteras att ca 200 000, som nu har heltidsarbete, vill minska denna heltid till deltid eller åtminstone kortare arbetstid. Fortfarande är alltså resultaten i undersökningen uppräknade till riksomfattning. En sista siffra: 60 procent av dem som önskar få arbete har en yrkeserfarenhet som överstiger fem år. Den aktuella undersökningen visar alltså, att om vi skulle tillmötesgå människornas önskemål om arbete, så behöver vi ett mycket stort antal nya arbetstillfällen i landet. Vi behöver också vidga möjligheterna till deltidsarbete. Resultatet är ingen sensation. Behovet av 400 000 nya arbetstillfällen har skymtat i andra sammanhang. I en rapport från en arbetsgrupp inom folkpartiet, ”Jobben — nu och i framtiden”, som kom ut i somras, angavs behovet av nya arbetstillfällen under 1970-talet ligga i storleksordningen 350 000-400 000. Rapporten från den socialdemokratiska arbetsgruppen, som herr Svanberg ledde, kom till samma resultat. Från folkpartiet krävde vi redan förra vintern en ordentlig analys av sysselsättningsproblematiken på längre sikt. Vi begärde då tillsättandet av en sysselsättningsutredning. Kravet avslogs tyvärr. Nu ser det ut att bli tillgodosett. Jag vill säga till statsrådet, som nu är närvarande, att det hälsar vi med uppriktig tillfredsställelse. Vi har missat ett år, därför att vi fick avslag, men vi är tacksamma för att man nu gått oss till mötes. 113 De faktorer som påverkar tillgång och efterfrågan på arbetskraft måste enligt vår mening bli föremål för ingående behandling i en sådan sysselsättningsutredning. Det är också viktigt att de olika önskemålen om skilda typer av arbete — deltid, heltid, flextid, skiftarbete m.m. — tas med i det sammanhanget. Det visar inte minst den undersökning som jag här har citerat ur. I en partimotion till årets riksdag har vi tagit upp frågan om sysselsättningen och arbetslivet. Vi har ställt oss frågan: Var kan de nya jobb vi behöver skapas? På nytt har vi upprepat vad som är vår uppfattning inom folkpartiet, nämligen att näringspolitiken har en mycket stor betydelse. Vi hävdar att en politik som ger bättre stöd och stimulans till enskilt företagande är en förutsättning, om vi skall klara den fulla sysselsättningen. Idéer som kan resultera i att företag bildas måste hjälpas fram. Jag skall inte gå in ytterligare på det dagsaktuella läget i stort. Min bedömning är faktiskt den att vi i alltför stor utsträckning i debatten om arbetsmarknadsläget har ägnat oss åt att diskutera siffror. Frågeställningarna har varit: Hur många arbetslösa har vi? Hur många lediga platser finns det? Hur är förhållandet till förra året? Vilken skillnad är det mot föregående månad? Denna debatt är självklart viktig, det medger jag också. Den måste föras. Det är de siffrorna som är värdemätare på utvecklingen, en barometer som visar vart vi är på väg. Men den debatten får inte innebära att vi glömmer människorna som döljer sig bakom arbetslöshetssiffrorna. Vi har alltför litet ägnat oss åt att på allvar se efter: Vilka är det som drabbas av arbetslöshet och varför lyckas de inte få nytt jobb? Vi vet i grova drag huvudskälen. Jag har antytt ett av dem: Det finns för få arbetstillfällen totalt i Sverige. Ett annat skäl är att jobben finns i vissa fall inte där människorna bor. Men vi vet inte tillräckligt väl vad som är skälen till att det inte i större utsträckning går att para samman arbetssökande och lediga platser. Det är därför bra, anser jag, att vissa lokala detaljundersökningar nu börjar göras om detta. Det är också fullt riktigt att arbetsmarknadsstyrelsen i allt större utsträckning uppmärksammar den här frågan. Generaldirektör Bertil Rehnberg i AMS har i en artikel rätt nyligen påpekat just detta, att bland de arbetssökande finns ett mycket stort antal människor som har funktionsnedsättningar eller personliga arbetshinder. Närmare hälften av AMS:s budget går i dag åt till åtgärder för de handikappade och svårplacerade. Vid en undersökning i Göteborgs och Bohus län någon gång under senare delen av 1973 tillfrågades 4 000 arbetslösa vad skälet var till att de inte fick arbete. Det skedde en uppföljning av detta, och det visade sig att av dessa 4 000 hade 2 500 begränsningar i sitt arbetssökande i form av handikapp, hög ålder, bristfällig utbildning, begränsat arbetstidsutbud eller lokal bundenhet. Detta får till följd att många också i en god konjunktur får gå utan arbete, i många fall under lång tid. Den ökade satsningen på att slussa in dessa personer i arbetslivet är därför alldeles riktig. Man har t.ex. gjort lovvärda försök att stimulera till inrättande av halvskyddade platser. Detta har skett dels genom en föredömligt snabb utbyggnad av anpassningsgrupperna, dels genom höjning av statsbidraget. Jag har tidigare från den här talarstolen — så sent som våren 1973 — givit regeringen en eloge för ökningen av statsbidraget till inrättande av skyddade platser. I statsverkspropositionen redovisas att ökningen av halvskyddade platser har fördubblats från halvårsskiftet 1972 till halvårsskiftet 1973. Ökningen är enligt uppgift ca 200 platser per månad, och totalt finns nu ungefär 5 700 platser inrättade i landet. Det slås också fullt riktigt i propositionen fast, att halvskyddat arbete är för många handikappade den effektivaste lösningen av sysselsättningsproblemet. Det är en formulering som vi från folkpartiet helt ställer oss bakom. Men det finns ett dystert inslag i den här eljest gynnsamma utvecklingen, och det är den s.k. offentliga sektorn. Där finns en beklämmande tröghet — ja, man kan tolka det som ovillighet mot att inrätta halvskyddade tjänster. Jag har inte siffror för de statligt anställda, men siffrorna för kommuner och landsting visar verkligen på allvarliga förhållanden. Hos landstingen, som i dag har sammanlagt 228 000 anställda, finns enligt den senaste statistiken från halvårsskiftet 1973 endast 107 halvskyddade tjänster i hela landet. Mindre än en halv promille! För kommunerna är siffran något bättre. Av totalt 480 000 anställda är 427 halvskyddade tjänster, men även den siffran ligger under promillegränsen. Detta bör verkligen stämma oss till eftertanke. Många av riksdagens ledamöter är kommunalt engagerade. Fram till årsskiftet var nära 100 av riksdagens ledamöter också ledamöter av landsting. I den nuvarande sammansättningen av riksdagen är fortfarande över 20 procent av ledamöterna också landstingsledamöter. Många av riksdagsledamöterna har ett starkt inflytande i sina hemläns landsting. Alla vi som är engagerade i kommuner och landsting har ett ansvar för att påverka utbyggnaden av halvskyddade platser inom dessa sektorer. Det är närmast en skandal att vi inte har lyckats förbättra siffrorna. Vår målsättning måste vara att inom dessa sektorer öka antalet halvskyddade tjänster så att kommuner och landsting blir föregångsarbetsgivare på det området. Skälet till att jag har velat föra fram dessa frågor i denna debatt är att jag anser det ytterst viktigt att vi i större utsträckning ser till den enskilda människan och tar vara på den enskilde också när det gäller arbetslöshetsproblemet. Jag har betonat att ett omtänkande är på gång. Detta är bra och det bör fortsätta. Vi måste alla engagera oss och känna ett större ansvar för dem som har det allra besvärligast på en kärv arbetsmarknad.

Herr talman! De våldsamma hyresstegringarna under 1970-talet har ställt bostadspolitiken i centrum för samhällsdebatten. Resultatet av regeringens åtgärder — eller brist på sådana — under 1960-talet är näst intill katastrofalt. Över 400 000 hushåll är trångbodda, över 250 000 lägenheter är helt omoderna, tiotusentals barnfamiljer bor trångt och dåligt, och den sämsta bostadsstandarden har de ensamstående, inte minst pensionärerna. Hundratusentals bostadssökande står fortfarande i bostadskön och tusentals byggnadsarbetare i arbetslöshetskön. Samtidigt står ca 30 000 lägenheter i det här landet tomma. Bostadsbristen är inte bortbyggd. Det är hyrorna som är för höga. Flera mer eller mindre panikartade förslag till en lösning av den akuta bostadskrisen har lagts fram. Från en av de tre sittande bostadsutredningarna föreslogs s.k. hyresrabatter på upp till 20 kronor per kvadratmeter i nyproduktionen. Detta förslag förkastades bl.a. av LO, Byggnadsarbetareförbundet och fastighetsägarna. Ett förslag från en annan utredning, som enligt vad som sades ”läckte ut” i dagspressen, skulle skapa jämställdhet mellan å ena sidan egenägda villor och å andra sidan hyresoch bostadsrättslägenheter. I korthet var innebörden att intäktsschablonerna för villor skulle höjas samtidigt som skatteavdrag skulle införas för andra upplåtelseformer. Även detta ”utläckta” förslag fick ett mycket negativt mottagande, inte minst av den nye bostadsministern som ansåg att utredningen kommit fel och måste tänka om. Det senaste uttrycket för handlande i panik utan långsiktig målsättning är regeringens under gårdagen presenterade förslag till sänkning av bostadskostnaderna. Slopandet av mervärdeskatten på byggnadsmaterial är ett förslag som i och för sig är värt att diskutera. I dagens hyressituation löser det dock inga problem. Och än värre är att den föreslagna momsborttagningen är tidsbegränsad. Man kan då konstatera att förslaget med skäl kan kritiseras från samma utgångspunkter som det borgerliga förslaget om en tillfällig sänkning av den allmänna mervärdeskatten. Effekten av regeringsförslaget kan beräknas till en dämpning av hyreskostnaden med 5 till 6 kronor per kvadratmeter i nyproduktionen, vilket ungefär motsvarar verkningarna av det under de senaste dygnen höjda oljepriset. Regeringens krampaktiga försök leder alltså inte till en lösning av bostadskrisen på kort sikt och ännu mindre på lång sikt. Det uttrycker dessutom resignation. När de s.k. marknadskrafternas inverkan på boendekostnaderna visat sig katastrofala, så sänker man mervärdeskatten på materialen i stället för att angripa de direkta orsakerna, dvs. byggmaterialmonopolen, markspekulanterna och det misslyckade finansieringssystemet. De långa bostadsköerna under 1950-talet och första hälften av 1960-talet skapade problem. De borgerliga partierna sade sig kunna lösa dessa. Detta var sant, för genom en tillräckligt stor hyreshöjning, genom slopandet av hyresregleringen och genom införande av marknadshyra skulle de allra flesta lönarbetarna inte ha råd att hyra en god bostad. Det socialdemokratiska partiet sade på den tiden nej, men har efter hand under en tioårsperiod infört det av borgarna förordade systemet. Det generella målet för bostadspolitiken har formulerats i olika sammanhang. Man har sagt att den skall ”främja tillkomsten av goda bostäder i tillräckligt antal till skäliga kostnader. Bostäderna skall så långt som möjligt fördela sig på olika husoch lägenhetstyper i överensstämmelse med konsumenternas behov och önskemål. Bostäderna skall vara sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade samt erbjuda de boende en god miljö.” Denna målsättning förutsätter emellertid att en hälsobostad till skäligt pris betraktas som en primär social rättighet, som måste garanteras av samhället. Redan i arbetarrörelsens efterkrigsprogram restes mycket bestämt kravet på en socialt inriktad bostadspolitik fri från privata spekulationsintressen. Detta var också vid den tiden regeringens uttalade målsättning, där lågräntepolitik, familjebostadsbidrag, hyresreglering och kreditsystemets utformning skulle vara de medel varmed man skulle göra det möjligt för vanliga löntagare att hyra en modern, rymlig bostad, samtidigt som privata hyresvärdar skulle hindras att ockra på bostadsbristen. I syfte att ytterligare hindra privata spekulationsintressen ställdes också kravet att tomtmarken skulle kommunaliseras. och läggas under tomträtt samt att de privata hyreshusen gradvis skulle överföras i kommunal ägo. Trots att det renodlade spekulationsbyggandet sedan dess har reducerats kraftigt, samtidigt som de allmännyttiga och kooperativa förvaltningsformerna nu dominerar i nyproduktionen av flerfamiljshus, är det kalla affärsprinciper som tagit herraväldet när det gäller bostadspolitiken. Regeringen har steg för steg retirerat från 1930 och 1940-talens sociala målsättningar och gett efter för de uppfattningar som hävdar att de s.k. marknadsekonomiska krafterna skall styra bostadsförsörjningen. Man har sedan flera år lämnat lågräntepolitiken, man har släppt samhällets hyreskontroll, man har alltför länge tillåtit markspekulation, man har avstått från att införa ett rationellare och billigare finansieringssystem, man har avstått från att göra ingripanden mot monopoliseringen inom den tunga byggnadsmaterialindustrin. De grupper som drabbas värst av de höga hyrorna i nyproduktionen är i första hand låglönegrupperna och barnfamiljerna. Från regeringens sida har man helt satt sin lit till olika former av bidragssystem. Vi är icke motståndare till att man inför bidrag till vissa grupper. Men vi är motståndare till att man söker lösa problemet enbart med socialpolitik, eftersom även bostadsbidragen i sista hand går till den som spekulerar och försöker tjäna pengar på den nuvarande situationen. För att genomföra en konsekvent inriktad social bostadspolitik måste åtgärder vidtas för att i första hand pressa ned de höga hyrorna i nyproduktionen. Sådana åtgärder innebär ett stopp för markspekulation och ökade möjligheter för kommunerna att bedriva en aktiv markpolitik, fasthållande av samhällets hyreskontroll, förstatligande av den tunga byggnadsmaterialindustrin samt överförande av de privata flerfamiljshusen i samhällets ägo. Vidare är i långa stycken frågan om bostadsbyggandets kreditförsörjning en helt avgörande faktor eftersom kapitalkostnadernas andel av hyreskostnaderna utgör cirka två tredjedelar av hyreskostnaderna. / Frågan om hur bostadsbyggandets kreditförsörjning ordnas spelar också en huvudroll när det gäller att maximalt utnyttja de resurser som ställs till förfogande för att klara bostadsförsörjningen. Vi har under årens lopp sett många exempel på hur ryckigheten och osäkerheten när det gällt kreditförsörjningen — orsakade av bl.a. uppsplittringen av kreditformerna — framkallat arbetslöshet, svårighet att förverkliga bostadsbyggnadsprogrammet samt kostnadshöjande komplikationer för arbetet. Regeringen oroas emellertid inte av detta utan litar helt på de överenskommelser delegationen för bostadsfinansiering från det ena året till det andra lyckas träffa med kreditinstituten. Vi hävdar att ett kontinuerligt, planmässigt och utan onödiga kostnader bedrivet bostadsbyggande inte kan bedrivas med nuvarande kreditsystem. Det är helt orimligt att låta affärsbankerna utnyttja sin maktställning till att inverka på frågan i vilken utsträckning och vid vilken tidpunkt angelägna projekt skall få starta eller kunna fortsättas. För vår del delar vi inte tilltron till möjligheterna att via överenskommelser med privatbankerna uppnå en tillfredsställande lösning på problemen om bostadsbyggandets finansiering. Vi är för en övergång till statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdkostnader genom en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank, som skall tillhandahålla kapital till låg och fast ränta. Detta krav har inte enbart rests av vänsterpartiet kommunisterna sedan 1960-talets början. Det har också ställts av enskilda socialdemokrater i riksdagen, fackförbund och hyresgäströrelsen. Ett genomförande av detta förslag skulle på ett verksamt sätt bidra till att nedbringa byggnadskostnaderna och kapitalkostnaderna och därigenom åstadkomma lägre hyror framför allt i nyproduktionen. Bostadsbyggandets omfattning förutses i statsverkspropositionen att minska kraftigt. Detta vill vi inte acceptera med hänvisning till den faktiska situationen. Samtidigt med nedgången i antalet lägenheter sker en övergång till allt större andel småhusbyggande. Från att tidigare ha svarat för 30 procent av antalet lägenheter räknar man i år med 55 procent. Det finns flera skäl till att andelen småhus ökar. Det avgörande torde vara avdragsrätten för skuldräntor som har stor hyressänkande effekt då det gäller egenägda småhus, medan motsvarande möjligheter inte finns för andra bostadskonsumenter. Den rätten ger villaägaren möjlighet att efter tillförande av intäkt beräknad på fastighetens taxeringsvärde på inkomstdeklarationen dra av det överskjutande beloppet för erlagda räntor. Därmed åstadkoms lägre boendekostnader, en faktor som snedvrider konkurrensen mellan olika förvaltningsformer. Systemet med avdragsrätt för småhusägare, medan andra boendekategorier inte har denna möjlighet, har kommit att snedvrida inriktningen av bostadsbyggandet och bostadsefterfrågan och innebär att bostadskonsumenternas valmöjligheter begränsas. Effekten av avdragsrätten är störst i nybyggda stora och dyra hus, medan den som ägt ett småhus i många år eller har ett mindre, billigare hus inte alls har samma fördelar. Till detta kommer att av två familjer med samma inkomst erhåller den, som har möjlighet att välja ett egenägt småhus, förutom en lägre boendekostnad ofta ett högre bostadstillägg. Ett annat i sammanhanget märkligt förhållande består däri, att medan hyran bestämmes med hänsyn till bl.a. räntan, får fastighetsägaren göra avdrag härför vid taxeringen. Resultatet är att bostäder i allmännyttig och kooperativ förvaltning ställer sig dyrare för hyresgästen än motsvarande bostad i enskild ägo. Det finns således två olika system på bostadsmarknaden, ett för egenägda hus och ett annat för bostadsrättsoch hyresbostäder. Därvid är hus i enskild ägo favoriserade, men samtidigt har villaägare inte rättvisa sinsemellan. I de fall två villor har exakt samma kostnad men innehavarna olika inkomster, erhåller den med den större inkomsten lägre boendekostnad tack vare avdragsrätten. Ett sätt att öka rättvisan mellan de två systemen och ge större valfrihet beträffande boendeform vore att utöka avdragsrätten att även gälla bostadsrättsoch hyreslägenheter. Med tanke på effekterna av de individuella olikheterna i inkomst så leder detta dock bara till att en orättvisa utökas. En annan väg till rättvisa i boendet kunde vara att avskaffa rätten till ränteavdrag. Ett ensidigt slopande av avdragsrätten för småhus kan emellertid inte genomföras, då avdragsrätten för skuldräntor gäller även för andra skulder, och detta skulle innebära att många småhusägare skulle komma i en mycket svår ekonomisk situation och kanske tvingas att lämna sina hem. Ett slopande av avdragsrätten måste kombineras med en samhällsbyggnadsbank med låg och fast ränta på lånen. En positiv effekt skulle bli att de ekonomiska förutsättningarna blev lika för såväl egenägda villor som bostadsrättsoch hyreslägenheter. Därmed skulle talet om valfrihet och rättvisa i boendet kunna förverkligas. Genomförandet av detta förslag fordrar dock åtskilliga överväganden och andra samtidiga beslut. I avvaktan på bostadsskattekommitténs förslag vill vi dock framhålla att orättvisan med de höga inkomsttagarnas fördelar måste stävjas. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i ett annat sammanhang att avdragsrätten för skuldräntor skall begränsas till ett sammanlagt skuldbelopp på 125 000 kronor. Med tillämpningen av en sådan begränsning skulle alla småhusägare fortfarande få göra avdrag. Samtidigt upphör en orättvisa som gynnat dem som har lyxvillor och de högsta inkomsterna. Slutligen, herr talman, måste det bli ett slut på att byggnadsarbetarkåren skall vara ett konjunkturdragspel. Ibland påstås det att det saknas tusentals byggnadsarbetare. Då snabbutbildar man massvis, förflyttar dem till tätorterna och ger dem traktamentsersättning — allt bekostat med statliga medel. Utredningar visar att branschens stora problem var bristen på utbildad arbetskraft. Strax efter är situationen helt omvänd. En massa människor, arbetare och tekniker, som satsat år på utbildning, står utan arbete. En fast byggnadsarbetarkår med tillgång till full och jämn sysselsättning måste vara ett mål — både för sysselsatta i branschen och med tanke på samhällsresurserna. Det förefaller långt dit. Åtgärder på kort sikt som skulle lindra verkningarna av den hittills förda politiken vore en sänkning av veckoarbetstiden till 35 timmar och en sänkning av pensionsåldern för människor med tunga arbeten. Det är för övrigt en gåta för mig att detta land, som skryter med att ha världens högsta sociala standard, så länge har tvingat utslitna kroppsarbetare att hålla på till 67 års ålder. Nejsägarna till de upprepade vpk-kraven med förslag om sänkning av pensionsåldern för arbetare i tunga och krävande yrken måste totalt sakna kännedom om förhållandena på arbetsplatserna. Finns insikterna så måste domen falla ännu hårdare. Riksdagen har att i år liksom tidigare år ta ställning till en vpk-motion med förslag om lägre pensionsålder för gruvarbetare och andra jämförliga grupper. Jag förutsätter att de av kammarens ledamöter som säger sig ha erfarenheter från hårda kroppsarbeten då sluter upp bakom kravet.

Herr talman!

Denna avgift är en kostnadsdel som allting annat som arbetsgivaren planerar i samband med sin produktion. Det var överraskande att herr Hovhammar inte nämnde någonting om den uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter som kom till stånd för några dagar sedan och som för svenskt näringsliv måste få mycket stor betydelse. I ett så osäkert läge som hela vårt land — ja, hela världen — befinner sig i har parterna tillsammans kunnat sluta ett avtal, och jag tycker att det hade varit på sin plats att herr Hovhammar som företrädare för företagarna hade sagt någonting om det. Sedan, herr talman, kan jag inte undgå att göra en kort kommentar till herr Olssons i Stockholm inlägg om socialdemokratin, regeringen och dess politik över huvud taget. Jag tror att herr Olsson får mycket svårt att komma till människorna ute i landet och försöka leda i bevis att svensk socialdemokrati har misslyckats med en av sina, som jag personligen tycker, främsta insatser, nämligen att söka lösa bostadsfrågan för människorna i vårt land. Jag är beredd att medge att det återstår många problem, men den svartmålning som herr Olsson här tidigare gjorde vill jag protestera mot. Det pågår också utredningar som inom några månader kommer att lägga fram sina förslag. Därefter är jag övertygad om att herr Olsson får möjlighet att diskutera bostadsfrågan och säkerligen också får vetskap om vilken uppfattning socialdemokratin har i ett så väsentligt spörsmål som bostadsfrågan. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag har tagit dessa minuter i anspråk utöver den tid jag angett på talarlistan. Den aktiva näringspolitiken och regionalpolitiken är först och främst ett uttryck för samhällets strävan att med olika medel söka understödja en jämnare fördelning av välståndet i olika delar av landet. Till regionalpolitikens främsta arbetsuppgifter hör då självfallet inte bara att stimulera den ekonomiska utvecklingen i skilda regioner och orter med förhållandevis låg växtkraft utan också att göra aktiva insatser för att trygga acceptabla levnadsförhållanden för alla människor.

Men inledningsvis vill jag ändå kraftigt understryka att en målmedveten regionalpolitik även i fortsättningen kommer att kräva betydande samhälleliga ekonomiska insatser. Troligen är det endast i ett starkt samhälle som vi har möjligheter att driva en aktiv näringsoch regionalpolitik. De som nu ekonomiskt vill försämra samhällets ställning medverkar i hög grad till att motverka strävandena att åstadkomma regional balans i olika landsdelar. I det här sammanhanget kan erinras om skatteutjämningsbidragens stora betydelse för människorna i de mest utsatta länen. Jag tycker att bl.a. detta regionalpolitiska verktyg är ett vackert uttryck för solidariteten mellan invånarna i hela vårt land. Enligt statsverkspropositionen kommer under nästa budgetår skatteutjämningsanslaget att höjas med 315 miljoner kronor till i det närmaste 2,7 miljarder. I mitt hemlän ökar det med 77 kronor till 374 kronor per invånare. Erfarenheten visar också att det ekonomiska stödet har fått en mycket stor betydelse får såväl landstinget som kommunerna. Storleken på beloppen som i dag utgår ger många kommunala huvudmän möjligheter att upprätthålla en godtagbar service åt sina invånare. Det räcker med att peka på de skatteutjämningsbidrag som lämnas till de fyra Norrlandslänen och Gotland, för att inse deras regionalpolitiska värde. För att klara detta — jag upprepar det — krävs solidaritet och sammanhållning mellan människorna i landets alla regioner. Endast genom ett ömsesidigt ansvarstagande kan vi skapa likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och levnadsvillkor för människorna i hela landet. Mot denna bakgrund är det för mig oförklarligt, hur medborgare vid möte i Mora uttalar sitt stora missnöje över bl.a. AMS-bidrag och övriga samhälleliga bidragsformer till enskilda och kommuner. Men jag tror ändå att majoriteten av människorna i Kopparbergs län kommer att glädja sig åt att skatteutjämningsbidragen till deras kommuner under 1974 ökar med 157 kronor till 439 kronor per invånare, vilket i realiteten innebär omkring 4 kronor per skattepliktig skattekrona. Till detta skall man lägga att den kommun där sammanträdet ägde rum ligger inom det allmänna stödområdet. Företagen där har således möjligheter att utnyttja lokaliseringsstödet i låneoch bidragsform.

Liksom tidigare vill jag även vid detta tillfälle framhålla behovet av statliga regionalpolitiska insatser i Skaraborgs län. Jag vill återigen erinra om att på grund av jordbrukets fortsatta rationalisering sjunker sedan några år antalet sysselsättningstillfällen inom näringen med ungefär 1 500 per år. Härtill kommer en industrisysselsättningsminskning med ca 2 procent. I Skaraborgs län har vi dessutom en betydande andel invånare som bor i kommunblock där sysselsättningsutvecklingen kan antagas bli mycket svag på grund av branschsammansättningen inom näringslivet. Det kan också tilläggas att bara två län har en lägre andel människor sysselsatta i servicenäringarna än Skaraborgs län. Vidare är löneläget inom länets industri i förhållande till riksgenomsnittet det lägsta bland samtliga län. För oss alla som arbetar för en ökad jämställdhet mellan könen är det ett betydande bekymmer att yrkesverksamheten bland kvinnorna är mycket låg. Det är framför allt mot denna bakgrund som jag och mina medmotionärer till årets riksdag väckt motioner med förslag till näringspolitiska och regionalpolitiska insatser inom Skaraborgs län. Vi har tidigare uttalat vår stora tillfredsställelse över att staten under de senaste åren gjort kraftiga ekonomiska satsningar för att förbättra transportmöjligheterna inom Vänerregionen. Nu har fördjupningen av Trollhätte kanal och anskaffandet av en isbrytare möjliggjort åretruntsjöfart i Vänerområdet. Denna statliga regionalpolitiska insats har samtidigt följts upp av investeringar i flera hamnar runt Vänern. För oss motionärer framstår det nu som synnerligen angeläget att allt görs som kan göras i fråga om regionalpolitiska åtgärder i syfte att så snabbt som möjligt söka underlätta nylokalisering av industrier till Vänerregionen, och då inte minst inom hamnkommunerna i Skaraborgs län. När det gäller länets Vänerregion vill vi motionärer understryka vikten av att såväl näringssom lokaliseringspolitiska åtgärder med allt större kraft sätts in i Hällekis. I detta samhälle har människorna under den senaste tiden fått uppleva ovisshet i fråga om fortsatt sysselsättning och ängslan inför framtiden. Den av regeringen tillsatta arbetsgruppen, med landshövding Karl Frithiofson som ordförande, skall nu arbeta för att så snabbt som möjligt få fram en kompletteringsindustri i Hällekis. Arbetsgruppen måste i sitt viktiga regionalpolitiska arbete kunna räkna med ett verkligt stöd från statsmakternas sida. Därmed har inte vare sig jag eller mina medmotionärer tagit tillbaka vårt krav på ansvar hos Cementa för sina anställda. För att man över huvud taget skall kunna främja lokalisering av nya industrier till Hällekis eller till övriga delar av Vänerregionen i Skaraborgs län krävs av staten garantier för en rimlig trafikförsörjning inom regionen. I en sådan garanti måste ingå bevarande av järnvägslinjen Gårdsjö— Mariestad—Forshem—Lidköping—Vara. Jag och mina medmotionärer har även i en motion framhållit att staten har ett alldeles särskilt ansvar för arbetsmarknaden i Karlsborg. Genom den militära och civilmilitära verksamheten har staten här en framträdande ställning som arbetsgivare. Det finns således starka skäl som talar för att berörda myndigheter bör känna sitt ansvar och lyssna på människornas berättigade önskemål om sysselsättningsökning och ett mer differentierat näringsliv. Skaraborgs läns framtida utveckling hänger nära samman med frågan om utbyggnaden av en kvalificerad samhällsservice på olika områden. I den aktuella diskussionen om val av högskoleorter i anslutning till 1968 års utbildningsutrednings betänkande U 68 vill jag här understryka vårt krav på att Skövde blir lokaliseringsort för en högskola. Det finns i dag starka skäl, som har presenterats utförligt i länsstyrelsens yttrande över utbildningsutredningens betänkande och som klart talar för en lokalisering till Skövde. För ett positivt regionalpolitiskt beslut när det gäller Skaraborgs län är detta, såvitt jag kan förstå, av allra största betydelse. För min del har jag bedömt läget så att det i Skaraborgs län i framtiden behövs ökade regionalpolitiska insatser från statsmakternas sida för att åt människorna kunna skapa sysselsättning samt goda sociala och kulturella förhållanden.

Herr talman! Herr Blomkvist beskyllde mig för att ha gjort en svartmålning av resultatet av den hittills förda regeringspolitiken. Jag bestrider att det var en svartmålning — tvärtom redovisade jag klart läget som det nu är. Jag frågar: Vad är det i det jag sade som är en svartmålning? Bestrider herr Blomkvist trångboddheten och de siffror som har redovisats? Bestrider han att hyrorna har stigit, att de är för höga? Jag skulle mycket snabbt kunna ta fram åtskilligt med statistik som borde kunna få herr Blomkvist — förhoppningsvis — att tänka om. Menar han att det är fel på de siffror som har kommit fram genom statistik och genom det jag har sagt? Jag tycker också att herr Blomkvist inte tog fasta på de positiva förslag som fanns i mitt anförande och som dominerade det. Han säger att det är svårt att leda i bevis att socialdemokraterna skulle ha misslyckats med sin bostadspolitik — och föra det talet ute i landet. Ja, herr Blomkvist, jag är född i den här staden, och jag behöver inte åka ut i landet för att få bekräftat att hyrorna är alldeles för höga, att vanliga inkomsttagare inte orkar med hyrorna. Men det är klart att jag kan åka ut i landet och få det ytterligare bekräftat. Enbart där jag bor och i det distrikt där jag är vald är det emellertid mycket lätt att få besked om att hyrorna är alldeles för höga och har stigit alldeles för våldsamt. Herr Blomkvist påpekar också att det sitter bostadsutredningar — det visste jag faktiskt — som snart skall lägga fram förslag, och herr Blomkvist menar att då kan vi diskutera bostadspolitikens utformning. Ja, det tycker jag är bra, för även om regeringens politik hitintills varit mycket dålig på bostadsfronten kan den ju bli bättre. Jag hoppas att regeringen tar fasta på de förslag som vi har redovisat i motioner och fört fram i debatter.

Herr talman! Jag vill bara tillägga att för socialdemokratin har bostadsfrågan varit en central fråga, och det var väl ett av de skäl som förelåg när socialdemokraterna uppställde målsättningen en miljon lägenheter på tio år, som kommer att förverkligas under nästa budgetår. Jag skall inte gå in på kostnadsökningarna. Herr Olsson i Stockholm pekar på utvecklingen, men vad som saknas är bakgrunden. Det skulle inte vara så svårt för mig att ta fram uppgifter som pekar på orsakerna till kostnadsutvecklingen. Det finns olika skäl till den utveckling som herr Olsson anger i rubrikform. Låt mig vidare säga att för regeringen och för det socialdemokratiska partiet är bostadsfrågan en central fråga. Bostadsministern har ju också sagt till de tre utredningar som arbetar att de skall påskynda sitt arbete för att man så snabbt som möjligt skall få fram förslag till utformning av bostadspolitiken i framtiden. Det kan väl inte, herr Olsson, peka på något ointresse från regeringens sida. Tvärtom vill man få fram material för att kunna fatta beslut inför framtiden.

Herr talman! Herr Blomkvist måste ha lyssnat dåligt på mitt första anförande. Jag beskrev väldigt positivt socialdemokratins historia på bostadspolitikens område. Man ville komma ifrån spekulationsbyggande tidens vådor och man gick in för en social bostadspolitik. Tyvärr har man övergett detta — det är att beklaga. Herr Blomkvist påpekar också att programmet med målsättningen en miljon lägenheter på tio år kommer att verkställas. Ja, det är bra. Men det har också skett en stor omflyttning under tiden, och därför har inte nettotillskottet varit så stort som siffran antyder. Detta att bostadsutredningarna har fått bråttom är ju ett bevis på panik. Jag räknar med att de förslag som kommer från bostadsutredningarna skall vara bättre än de förslag som läckt ut i pressen och som har diskuterats. Jag hoppas verkligen att socialdemokratin tar sitt ansvar för bostadspolitiken.

Herr talman! Herr Olsson i Stockholm uttryckte sig så, att regeringen hade råkat i panik och därför hade givit utredningarna i uppdrag att arbeta så snabbt som möjligt. Vad har herr Olsson för täckning för det uttalandet? Regeringen har ansett att bostadsfrågan är i ett sådant läge att man behöver få fram utredningsmaterialet för att kunna fatta ett beslut i frågan och framlägga ett förslag för riksdagen. Därför har regeringen hemställt till utredningarna att arbeta snabbt och lägga fram förslag. Det kan jag inte uppfatta som något uttryck för panik. Det är förmodligen bara herr Olsson som gör det.

Herr talman! Rubriken för detta avsnitt av debatten är Näringsoch arbetsmarknadspolitik, och jordbruket har ett mycket nära samband med sysselsättningspolitiken över huvud taget men också med hela utformningen av vår miljöpolitik. Jag har tänkt att här presentera och något kommentera de principiella ståndpunkterna i centerns partimotion om jordbrukspolitiken; vi har en annan motion om miljöpolitiken.

Min personliga önskan i det sammanhanget är att man nu inte faller för frestelsen att gå till överdrifter, eftersom detta lätt leder till en motreaktion och en därav följande polarisering mellan olika meningsriktningar i miljöpolitiken. En sådan polarisering leder till åsiktsklyftor, vilka i sin tur kan skada eller fördröja en önskvärd och riktig miljöpolitisk utveckling. För mycket och för litet skämmer allt. Den allvarliga erinran om vårt lands sårbarhet i flera olika avseenden som oljekrisen utgjorde föranleder oss att ompröva en rad ställningstaganden, som många av oss för bara några månader sedan ansåg självklara och som man trodde var hållbara och långsiktiga målsättningar. Det är så mycket som helt plötsligt har förändrats, inte minst på försörjningens och jordbrukspolitikens område.

Man sade att Sverige under överskådlig tid kommer att få dras med ett besvärande överskott av livsmedelsprodukter som måste lyftas ut från vårt land med betydande förluster. Det förekom påståenden om att folkhushållet överräckte något eller några tusen kronor till varje jordbrukare för nöjet att ha jordbrukare i vårt land. Vad är det som har hänt sedan dess och hänt mycket snabbt? Låt mig med ett par exempel illustrera världsmarknadssituationen den 22 januari i år. Priset på vete är på världsmarknaden 115:55, dvs. ungefär dubbelt så högt som det svenska hemmapriset. Detsamma gäller om sockret; det är ungefär dubbelt så dyrt på världsmarknaden som här hemma. Sojamjöl, som vi är beroende av för vår försörjning med protein och fett, har under ett år ökat från 1:13 till 3:13 per kg. I en sådan situation skulle man, om man använder det uträkningssystem som jag tidigare antydde, kunna frestas att ställa frågan: Hur många tusen kronor är det som varje jordbrukare i dag överräcker till folkhushållet? Men jag accepterar inte den uträkningsmetoden och därför är frågan inte relevant. Däremot är det riktigt att påstå att helt andra faktiska förhållanden i världen måste ligga till grund för våra bedömningar av den framtida jordbrukspolitiken. Detta är inte bara några efterkloka konstateranden i samband med en speciell och kanske, som vi hoppas, tillfällig kris. Centern gick mycket starkt emot de jordbrukspolitiska beslut som riksdagsmajoriteten fattade under 1960-talet, inte minst i samband med behandlingen av den proposition jag citerat. En växande majoritet av svenska folket och, som jag hoppas, av den svenska riksdagen har nu insett att den framtida jordbrukspolitiken måste baseras på andra riktlinjer än 1967 års principbeslut. Centern har i sin partimotion angående jordbrukspolitiken utvecklat dessa tankegångar. Jag skall, herr talman, här nöja mig med en mycket kortfattad redovisning av huvudinnehållet i motionen. Även om vi vet att en särskild utredningskommitté arbetar med att skissera riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken vill vi framhålla att vissa justeringar av den nuvarande lagstiftningen och vissa förändringar i övrigt redan nu måste vidtas för att inte följdverkningarna av 1967 års principbeslut skall leda till en felaktig utveckling. Ledstjärnan för den framtida inriktningen måste vara att våra naturliga förutsättningar för produktion av livsmedel och skogsprodukter skall utnyttjas helt och fullt; för sådan produktion värdefull mark måste undanhållas från annan exploatering. Företagsformen jord och skog i kombination, liksom vissa andra former av deltidsjordbruk, måste ges ökade möjligheter i lagstiftningsoch kreditförsörjningshänseende. Vidare måste möjligheten att successivt bygga upp ett bärkraftigt jordbruk förbättras. Unga, välutbildade människor som är intresserade av och lämpade för att starta eget jordbruksföretag bör ges ökade möjligheter till detta genom förändringar i nuvarande jordförvärvslagstiftning och kreditbestämmelser. Forskningsoch försöksverksamhet som leder till vidareutveckling av proteinoch oljerika växtslag och framförädling av sjukdomsresistenta sorter måste uppmuntras. Förslag måste framläggas i syfte att främja exporten av svenska jordbruksprodukter bl.a. genom information om deras höga kvalitet. Dessutom måste frågan om att upprätthålla den traditionella exporten av livsmedel till den europeiska gemenskapen åter aktualiseras vid överläggningar med representanter för EG-länderna. En kort summering av huvuduppgifterna för vår jordbruks-, skogsoch trädgårdsproduktion kan göras i huvudsakligen fem punkter. En framtida utveckling och inriktning av jordbrukspolitiken enligt de tankegångar som centern framfört i sin partimotion skulle ha en betydelse för vårt folkhushåll. För det första skulle man få en betryggande beredskap med tillgång till livsmedel av hög kvalitet, god hygienisk standard — som vi väl känner till — och en betryggande kontroll av renhet från skadliga ämnen, liksom en tillräcklig förnyelse och nyproduktion av olika skogsprodukter. Detta är alltså värdefullt ur försörjningssynpunkt. För det andra har jordbruket sin betydelse som meningsfull sysselsättning — och passar då in under rubriken för denna del av remissdebatten — för direkta näringsutövare, men också för det stora antal som är verksamma när det gäller förädling, hantering, försäljning och övrig distribution. Näringen måste inge utövarna framtidstro och känslan av samhällsnytta — någonting som i sin tur skapar en optimism, ledande till vilja att investera i byggnation och maskinteknisk utveckling och därmed följande meningsfull sysselsättning. För det tredje har jordbruket miljöpolitiska effekter i många olika avseenden. Jag skall här bara nämna att man får en god hushållning med och utveckling av förnybara resurser. Jorden är en av de få källor som ger förnybara naturresurser även för industriell produktion — exempelvis blir den vegetabiliska oljan alltmer intressant i konkurrensen med bergoljan. Man kan redan nu med mycket stor framgång tillverka avancerade plastprodukter av den vegetabiliska oljan från raps, som lär innehålla ett visst antal kolatomer sammanbundna på ett intressantare sätt än atomerna i bergoljan och som därför ger hållbarare och bättre produkter. Det finns alltså anledning att satsa på rapsolja. En annan miljöeffekt är, sist men inte minst, ett väl vårdat och levande kulturlandskap. För det fjärde vill jag räkna in det globala ansvar som man i och med ett positivt och rätt utnyttjat jordbruk kan sägas åta sig när det gäller världens livsmedelsförsörjning. Vi kan dela med oss av våra erfarenheter från växtoch djurförädling och av våra produktionstekniska landvinningar. För det femte har jordbruket helt naturligt en produktionsmålsättning som också tar hänsyn till vår valutabalans. Och alla tecken tyder i dag på att vi har många möjligheter att i framtiden ekonomiskt fördelaktigt sälja våra jordbruksprodukter till andra länder. Världsmarknadspriserna kommer sannolikt i framtiden att variera, men på en högre nivå än den vi varit vana vid under 1960-talet. Vi måste värdesätta den positiva effekt på vår valutabalans som en försäljning över våra gränser har — även om den någon gång måste ske till priser som ligger under hemmaprisnivån. Jag vill uppfatta det som en artighet, herr talman, att jag får avsluta detta lilla anförande i närvaro av en f. d. och en nuvarande jordbruksminister.